Herr talman! Maria Abrahamsson har frågat mig på vilket sätt omorganisationen av svensk polis och ytterst medborgarnas berättigade krav på trygghet mot brott gynnas av att ansvaret för polisen flyttas från justitieministern till den nyinrättade posten som inrikesminister.Omorganisationen av svensk polis ger fördelar både när det gäller resursfördelningen och styrningen av verksamheten. Organisation, arbetssätt och metoder måste dock fortsätta att utvecklas. Polisen måste vässa sin förmåga att klara upp vardagsbrott. Det behövs också krafttag mot den organiserade brottsligheten. Utbredningen av den här typen av brottslighet är en stor utmaning för samhället att hantera och en högt prioriterad fråga för regeringen.Sveriges invånare har rätt att förvänta sig att staten gör allt den kan för deras trygghet och säkerhet.

Herr talman! Jag vill passa på att gratulera om inte landet så i vart fall statsrådet Ygeman till upphöjelsen.Jag har också fått lära mig att det hör till god ton att man tackar statsrådet för svaret. Det vill jag också göra, även om ett uteblivet svar också är ett svar. Det är ungefär min tolkning.Jag har förstått av att läsa det kortfattade svar som jag fick av statsrådet i går via e-post att man på departementet kanske ännu inte har riktigt kläm på hur den nya ansvarsfördelningen på Justitiedepartementet ska påverka den omorganisation av svensk polis som ska sjösättas vid årsskiftet. Hade man vetat om på vilket sätt denna överflyttning av ansvaret för svensk polis hade fått effekt hade givetvis statsrådet nämnt detta i sitt svar. Det skulle jag ha gjort i alla fall. Det hade jag framhållit som en fördel med omflyttningen av ansvaret. Men vi hörde ingenting om detta.I stället hör vi att det är viktigt att polisen involveras i den civila krisberedskapen. Det håller jag med om. Det är viktigt. Men vad som gör mig lite förvånad när jag läser bilagan till budgetpropositionen, som just behandlar försvar och samhällets krisberedskap och som jag förstår numera måste vara statsrådet Ygemans husbibel, närmare bestämt, är att där nämns egentligen inte polisen med ett enda ord, förutom när det handlar om blåljusmyndigheterna. Men polisen är bara en av dessa.Att blåljusmyndigheterna har haft problem med sitt kommunikationssystem Rakel har varit känt sedan länge.

Effektiv polis leder till ökade krav på åklagarmyndigheter, vilket i sin tur leder till ökade krav på domstolar och i förlängningen även på kriminalvården.När man nu bryter loss en del, det vill säga polisen, och lägger den under en annan minister kan det också uppstå situationer där man behöver ha kontroll över vad som händer i de andra delarna i rättskedjan.

Herr talman! Jag tackar Maria Abrahamsson för detta.För det första måste jag understryka att regeringen fattar beslut som ett kollektiv. Allt beslutsfattande i regeringen är enligt regeringsformen kollektivt, vilket innebär att rättskedjan är obruten. Som sakkunskap kan jag upplysa om att även åklagarväsendet och Ekobrottsmyndigheten ligger under inrikesministern i regeringen.Jag är naturligtvis glad över att Maria Abrahamsson ägnar departementets organisation detta stora intresse, men medborgarna hade kanske blivit lite mer imponerade om samma intresse hade ägnats åt uppklaringsprocenten. Efter åtta år med alliansregeringen sjunker uppklaringsprocenten. Färre och färre brott klaras upp. Om det har vi inte hört ett ord från Maria Abrahamsson. Om uppdelningen av departementsorganisationen har vi hört många ord från Maria Abrahamsson.Jag kan glädja interpellanten med att vi kommer att återkomma med de synergieffekter som organisationen ger. Vi har trots allt bara suttit i regeringen i två veckor, och de borgerliga partierna som bildade den tidigare regeringen hade åtta års regeringsinnehav med en sammanhållen rättskedja och sjunkande uppklaringsprocent. Vi ska förhoppningsvis kunna fokusera mer på uppklaringen.Den departementsorganisation som vi har valt med en inrikesminister för både krisberedskapen och polisen är den departementsorganisation som är vanligast i nästan alla andra EU-länder. Om vi tittar på hur EU sorterar sitt arbete i RIF-rådet, rådet för rättsliga och inrikes frågor, är det samma uppdelning där.
Herr talman! Att regeringen fattar beslut kollektivt är känt - även för mig. Det innebär dock inte att alla statsråd har ansvar för alla myndigheter. Ett exempel är den konflikt som kan uppstå när det blir oklarheter om vilka statsråd som har ansvar för vad. Häromveckan uttalade sig justitieminister Morgan Johansson i SVT om polisens "jakt" på papperslösa flyktingar. Han fick en fråga om hur det är möjligt, och Vänsterpartiet uttalade sig kritiskt. Justitieministern svarade att de frågorna inte var hans ansvar utan att polisfrågorna ligger hos Ygeman.I förra veckan läste jag i Svenska Dagbladet om kritiken från FN:s tortyrkommitté och Europarådet mot de långa häktningstiderna i Sverige. Då svarade polisminister Ygeman att de långa häktningstiderna nog kan vara motiverade när det gäller grova brott och grov organiserad brottslighet. Häktningsfrågor och häktningstider regleras i rättegångsbalken och ligger inom kriminalvården. Hur ska man förhålla sig till att statsrådet helt plötsligt tassar på den marken? Det är inte heller helt glasklart.Jag vidhåller att jag inte är särskilt fixerad vid departementsindelningen. Det är inte orsaken till min fråga. Det framgår av min interpellation att jag undrar på vilket sätt omorganisationen gynnar medborgarnas trygghet mot brott. Det är vad jag vill ha svar på.Eftersom man gör en rätt omfattande organisationsförändring, som inte har skett på 30 år i Sverige, tycker jag att det går att ge något mer besked än att det ser ut så i hela Europa, att det nog ska gå bra och att statsrådet kan göra en kraftfull insats. Jag vill ha lite mer tydliga besked om vilka överväganden som ligger bakom förändringen.
Herr talman! Även om den tidigare borgerliga regeringen har jobbat fram reformen av polismyndigheten vill jag för tydlighetens skull säga att vi till fullo står bakom den. Vi har inte några planer på att göra några övergripande ändringar av den. Det är en riktig politik som vi också har deltagit i. Det ska inte råda några tveksamheter för den som lyssnar på debatten.Sedan var det frågan om de långa häktningstiderna. Maria Abrahamsson har en erfarenhet både som jurist och som journalist. Då kanske man kunde begära att hon lite bättre kunde citera inrikesministern. Min poäng var att brottsutredningarna ibland är så komplicerade att det inte går att korta häktningstiderna. Det finns fall där rättssäkerheten och samhällets förmåga att utreda brott faktiskt gör att det krävs långa häktningstider. Det beror helt enkelt på att brotten är så svåra att reda ut. I fallen med de extremt långa häktningstiderna rör det sig om mycket grova brott och mycket komplicerade utredningar.Jag tillhör absolut dem som tycker att vi ska ha så korta häktningstider som möjligt och att restriktionerna under häktningstiden ska vara så få som det bara går. Men jag tänker inte kompromissa på möjligheten att utreda brott och grova brott grundligt. Häktningar omprövas av domstol var 14:e dag. Det är upp till domstolen att bedöma om det finns skäl att förlänga häktningen ytterligare 14 dagar.Skälen till den nya departementsorganisationen verkar vara kärnan i Maria Abrahamssons intresse för frågan. Jag tycker att Maria Abrahamsson är lite orättvis. Jag har sagt att vi kan få ytterligare fokus på polisens organisation. Vi kan leda ett arbete för att öka uppklaringsprocenten, som den borgerliga regeringen misslyckades med under åtta år vid makten - trots en sammanhållen rättskedja på departementet.Vi går stärkta in i EU-arbetet eftersom vi får samma typ av organisation som i många av de andra länderna.

Herr talman! Jag har förståelse för detta, och jag väntar gärna på svar. Jag kommer inte att släppa frågan utan återkomma till den.Däremot tror jag att statsrådet ska akta sig för att ge sig in i diskussioner om att analysera arbetets gång i domstolar. De flesta som har intresse för kriminalpolitiska frågor och rättsfrågor vet att brottmål kan vara komplicerade. Men detta är en illustration av hur svårt det kan bli att förhålla sig till vem av ministrarna, justitieministern eller polisministern, som har ansvaret för rättspolitiken. Det hade varit mer befogat om Morgan Johansson hade svarat på just frågan om synen på häktningstider. Det får ni göra upp sinsemellan.Där kommer jag in på nästa led i frågan. Så länge statsråd på samma departement är överens, i detta fall om rättskedjan, är det bra. Men vad händer den dagen det blir konflikt? Vad händer den dagen när statsrådet Ygeman vill ha mer pengar till sin polisorganisation och justitieminister Johansson säger att pengarna behövs för att bygga fängelseplatser? Det är en diskussion som jag gärna ser fram emot att ta med er längre fram.Jag konstaterar att det som var kärnan till min interpellation var frågan om hur involveringen av polis och civil beredskap ger synergieffekter. Vi har fått reda på att det blir synergieffekter - dock inte vilka. Det är intressant för den rättssökande allmänheten och den allmänhet som vill ha sina brott uppklarade, det vill säga frågan om uppklaringsprocenten. Det finns inga besked alls. Det kan jag bara tolka på ett sätt, nämligen att statsrådet Ygeman inte riktigt vet vad han ska ha den nya organisationen till.
Herr talman! Det hade inte spelat någon roll vilket svar jag hade gett Maria Abrahamsson. Slutanförandet var skrivet på förhand: "Det här var inget svar! "Jag hade kunnat stå här i timtal och läsa upp olika synergieffekter och möjligheter, ge exempel på fördelar från olika europeiska länder. Men det var inte poängen. Maria Abrahamssons poäng var att säga att det inte var ett svar. À la bonne heure! Det är oppositionspolitikerns roll. Välkommen dit!Därmed finns det bara en uppfattning i regeringen, oavsett hur arbetet är fördelat mellan de olika statsråden. Det är min förhoppning att den nya samarbetsregeringen ska dels ha en bättre stämning, dels ha ett bättre samarbete med riksdagen och riksdagens samtliga partier. I ett så litet land som Sverige har vi inte råd att ha en väldig massa olika uppfattningar om hur vi ska gå framåt. Jag hoppas att även Moderaterna ska kunna vara med i arbetet för att skapa ett tryggare och bättre Sverige, där vi klarar upp fler brott och där tryggheten hos medborgarna ökar. Maria Abrahamsson lovade att återkomma i fler debatter. Då kan jag bara säga att jag ser fram emot dem och tackar för den här debatten.